Herr talman! Om det förhöll sig så att Olof Palmes långa skildring av läget i vårt land och allt det som socialdemokraterna har uträttat var riktig, så skulle Sverige i dag vara ett helt problemfritt lyckorike. Men alla vet att så inte är fallet. Och detta avspeglas i de SIFO-siffror som givit uttryck för misstroende just mot vad regeringen har uträttat. Sedan fick vi som vanligt en lång frågelista. Om jag skulle besvara frågorna fullständigt, så måste jag ha betydligt längre tid till mitt förfogande än vad jag har. Men i korthet skall jag ändå svara följande. Då det gäller vår politik i stort vill jag hänvisa Olof Palme till att ta del av handlingarna till vår partistämma i höstas. I partistämmoprotokollet kan man hitta mycket intressant. Vad arbetsrätten angår fattade riksdagen i går ett beslut, som på flera punkter innebar avgörande förbättringar i förhållande till regeringens förslag. Detta riksdagens beslut ligger självfallet fast. Vad energifrågan angår har jag själv redovisat läget i en artikel i Svenska Dagbladet så sent som i måndags. När det gäller skattepolitiken kan Olof Palme ta del av den moderata motion som riksdagen i dag behandlar. Och herr Palme kan också konstatera att det föreligger borgerlig enighet kring kravet på sänkta marginalskatter och indexreglering av skattesystemet. Jag vill inskjuta att när finansminister Sträng i TV i januari blev tillfrågad om vilket skattesystem socialdemokraterna skulle komma med efter valet, svarade han att det är alldeles för mycket att kräva att han skulle redovisa detta före valet. Det räcker med att man har förtroende för oss, sade han. Nu sitter skatteutredningen och arbetar med en skattereform, och jag hoppas att den utredningen får tillfälle att i lugn och ro försöka arbeta fram någonting. Vi lovar inte att sänka skattetrycket, sade statsministern. Nej, naturligtvis måste statsministern säga det, eftersom finansministern i direktiven till skatteutredningen har förbjudit utredningen att lägga fram något förslag som innebär en sänkning av skattetrycket. Olof Palme påstår att våra förslag skulle leda till sänkta skatter bara för höginkomsttagarna. Som bekant är höginkomsttagarna ett ytterligt begränsat antal människor i vårt land. Deras skatteförhållanden har mycket liten betydelse för skattenivån och för statsinkomsterna över huvud taget. Och motsättningsvis innebär de skattehöjningstankar som socialdemokratera har att skattehöjningarna måste drabba det stora antalet medborgare, alltså medeloch låginkomsttagarna. Detta blir ofrånkomligt om man skall fortsätta på skattehöjningsvägen. Beträffande familjepolitiken har socialdemokraterna själva sedan länge varit djupt splittrade. Genom det nyligen framlagda förslaget om ledighet för småbarnsföräldrar har socialdemokraterna emellertid i det hänseendet godtagit de principer om valfrihet som de borgerliga har talat för. Men det skedde såvitt jag förstår av nödtvång, för att dölja de åsiktsskillnader som föreligger. Vad barntillsynen angår kvarstår den ensidiga satsning på kollektiva åtgärder som socialdemokraterna har gjort tidigare. Där finns alltså inte utrymme för valfrihet. Sedan vill statsministern skjuta undan alla obekväma frågor ur valrörelsen, nu och tidigare. Löntagarfonderna är inte aktuella för ögonblicket, sade statsministern. Men samtidigt sätter LO upp affischer över hela Stockholm på vilka man kräver att förslaget om löntagarfonderna skall genomföras. Och när LO diskuterar frågan och socialdemokrat efter socialdemokrat kräver att sådana fonder skall inrättas, så tar vi oss friheten hävda vår uppfattning, nämligen att något sådant fondsystem icke skall genomföras. Det verkar som om statsministern hade svårt att förstå att vi är bestämda motståndare till socialism och till maktkoncentration av detta slag, oavsett om den genomförs 1976, 1979 eller 1984. Det finns anledning att hålla denna fråga levande, trots den utredning som har tillsatts, eftersom den socialdemokratiska partikongressen gjort ett principiellt uttalande i frågan, nämligen att ett kollektivt fondsystem snabbt skall genomföras. Detta har man gjort genom att godta den näringspolitiska rapportens uttalande i detta hänseende.

Herr talman! Ena dagen påstår regeringen att oppositionen är kraftlös, svag och splittrad. Andra dagen sägs den vara samlad under högern och hota välfärd och solidaritet. Ingendera av dessa båda propagandalinjer är sann. Vi är tre självständiga partier som har en del gemensamt men som också har viktiga skillnader. Vi har framför allt det gemensamt att vi är motståndare till en socialistisk utveckling och därför arbetar för en icke-socialistisk majoritet i riksdagen och växling vid makten. Folkpartiet och centern har med sina ekonomiska riktlinjer lagt grunden för en ny regeringspolitik, präglad av social omsorg. Genom att bättre ta till vara utvecklingskraften i de mindre företagen skulle vi få mera av förutsättningar för ett fortsatt reformarbete. Men folkpartiet är och förblir, liksom de andra partierna, självständigt. Vi har en liberal idésyn och ett eget program. Det är för att vinna fler för den grundsynen som vi finns till. Vi skäms inte för vår självständighet. Vi ser det tvärtom som vår skyldighet att tala om var folkpartiet står. Därmed ger vi också väljarna en möjlighet att stödja en icke-socialistisk politik som lägger särskild vikt vid att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män, ger verkligt medbestämmande till de anställda i företag och förvaltning, ökar stödet till de folk som kämpar mot fattigdom och för tryck och motverkar både statlig och privat maktkoncentration i det svenska samhället. Jag skulle vilja fråga statsministern en sak. Nu går man till val i Västtyskland med en koalition som består av socialdemokrater och fridemokrater. Är det ett svek mot väljarna att Willy Brandt och Helmut Schmidt inte lägger Godesbergprogrammet åt sidan utan i stället går ut med sitt egen program till det västtyska folket? Ställer den svenske statsministern upp kravet att de västtyska socialdemokraterna skall gå sam man med fridemokraterna om ett gemensamt program? Nej, i varje flerpartisystem är det varje partis rätt och skyldighet att föra ut sitt eget program till väljarna. Den rätten ber vi inte om. Den rätten har vi. Folkpartiet har givit besked i de fyra sakfrågor som statsministern tog upp. Arbetslivets förnyelse: Arbetare och tjänstemän skall få mer att säga till om i företag och förvaltning. Vi ser den nya arbetsrätten som en utomordentligt viktig reform. Vi vill gå vidare för att också öka människors valfrihet i arbetslivet. Energipolitiken: Vi arbetar för bättre hushållning med energi. Det ger större handlingsfrihet för framtiden. Det sparar miljön. Folkpartiet kan inte acceptera en utbyggnad av kärnkraften utöver de aggregat som alla partier tidigare var överens om. Vi kan inte heller gå med på att skrota all kärnkraft. Men vi vägrar att inta en tvärsäker stridsställning i en fråga, där många människor känner oro och osäkerhet. Skattepolitiken: Vi lovar att arbeta för en mer varaktig skattereform, som äntligen måste komma under nästa mandatperiod. Den skall ha två huvudinslag: lägre marginalskatt för de breda grupperna av inkomsttagare och ett inflationsskydd som säkrar den lägre marginalskatten. Det är nödvändigt om vi skall få ett skattesystem som håller mer än något enstaka år. Familjepolitiken: Att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män är en uppgift som folkpartiet aldrig kommer att svika. Både män och kvinnor skall kunna förena yrkesarbete med ansvaret för barnen. Därför står vi för en snabb utbyggnad av daghemmen, rätt till kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och ett vårdnadsbidrag som är obeskattat och lika för alla. Nu har socialdemokratin lagt fram ett förslag i familjepolitiken som på vissa punkter går oss till mötes. Men vi har fortfarande inte fått besked om två viktiga saker: Innebär regeringens förslag att småbarnsföräldrarna har rätt till kortare arbetstid eller blir de beroende av arbetsgivarnas godtycke eller välvilja? Och när skall ert förslag träda i kraft enligt er egen mening? Kommer det att ske samtidigt med utbyggnaden av daghemmen eller skall det skjutas upp så att det i praktiken inte kommer att fungera fullt ut förrän någon gång på 1980-talet? Statsministern påstår att socialdemokratin har givit besked och att man gjorde det i sitt valmanifest redan i januari. Detta valmanifest är fyllt antingen av ytterst allmänna krav eller av ganska allmänt omfattade krav. Det finns mycket litet — eller så gott som ingenting — om hur man skall motverka den maktkoncentration som också präglar det svenska samhället, hur man skall motverka en byråkratisering som försvårar för enskilda människor, hur man skall skydda individerna i datasamhället och hur man skall hindra en fortsatt utstampning av de mindre företagen. Att bekämpa centralstyrning och maktkoncentration är för oss en avgörande fråga. Så är det inte för regeringen. Det är den stora skillnaden mellan folkpartiet och socialdemokratin.

Herr talman! Jag tycker att jag varit med ganska länge i det politiska livet, men jag tror aldrig att bristen på besked för mig har framstått naknare än den gjort nu. Jag tog stillsamt och sakligt upp en rad frågor, och jag hoppas att kammarens ledamöter lyssnade uppmärksamt. Vad fick vi reda på om en borgerlig familjepolitik? Att moderaterna fortfarande tycker illa om daghemsutbyggnad, att centern står fast vid sina, som jag menar, väldigt jämställdhetsfientliga vårdnadsbidrag och att folkpartiet har sin sociala reform för somliga och angriper vårt förslag litet. I övrigt fanns ingenting av besked. Vi gick sedan över till skattefrågorna. Om herr Bohman ville sänka eller icke sänka skattetrycket var det omöjligt att bli klok på. Det enda det var möjligt att bli klok på var att ingen kunde ge besked om huruvida man stödjer det förslag vi är överens med LO och TCO om. Herr Fälldins svar är rent befängt, när han säger att man skall höja den kommunala skatten. För det första stiger kommunalinkomsterna nästa år med närmare 25 "6. För det andra kan en skatteomläggning påverka kommunernas skatteunderlag tidigast 1979. För det tredje påverkar inte en sänkning av lönekraven med 3 "» den kommunala ekonomin. Det går inte att gömma sig bakom tvånget att ge besked. Beträffande energipolitiken upprepade herr Fälldin sin ståndpunkt. Han har ju som förutsättning för en borgerlig regering ställt att alla kärnkraftverk över de fem befintliga skall skrotas. Det är den sakliga innebörden i centerns förslag. Ändå skall man inte utnyttja ett dugg mer oljekraft. Det måste ni ge besked om och inte bara hänvisa till artiklar i Svenska Dagbladet eller säga att ni skall bygga de elva planerade kärnkraftverken. Det var de tre problem jag tog upp. Det fanns alltså icke ett spår av besked. Herr Fälldin sade att i finansutskottets betänkande finns de konkreta förslag som skall vara grundvalen för en ny regeringspolitik, och det sade även herr Ahlmark. I detta betänkande finns ett förslag om att införa avdrag för byggnadsinvesteringar med 10 2, eller vad det var. Det är det enda konkreta förslag som föreligger i detta betänkande och som skiljer sig från regeringens. Det är inte mycket som grundval för en ny regeringspolitik. Var finns mittenpolitiken i övrigt? Den fanns inte när det gäller familjepolitiken. Den fanns inte när det gäller energipolitiken. Den fanns knappast när det gäller skattepolitiken. Och den fanns ju i går absolut inte när det gällde arbetslivets förnyelse. Jag vet inte vad mittenpolitiken är nu för tiden. Den enda gång den kommit till ett konkret uttryck under denna vårriksdag var väl i frågan om mellanölet, som av för mig obegriplig anledning bröts ut ur alkoholpolitiken. Det är det enda uttryck som mittenpolitiken — jag skall inte falla för frestelsen att säga mellanpolitiken — har tagit sig i vår. Thorbjörn Fälldin, som är oppositionsledare, for runt litet grann i olika frågor. Men var fanns de konkreta beskeden? Människorna är intresserade av hur det blir med skatterna, hur det blir med energin, hur det blir med de familjepolitiska stödåtgärderna, hur det blir med deras rätt att bestämma på arbetsplatserna. Det fanns inte ett spår av besked. På en punkt fick vi faktiskt besked — av herr Bohman, på ett annat område. Det gällde löntagarfonderna. Det är klart att den frågan diskuteras inom LO och TCO. Om nu löntagarna säger att de vill ha del i den väldiga förmögenhetstillväxt som sker i företagen och som de är med och arbetar ihop, så tycker jag att det är ett rimligt krav. Det är ett socialt rättvisekrav som bryter fram med obönhörlig kraft, i Sverige liksom i andra länder. Det är väldigt svårt att konstruera ett system för hur det skall gå till, och därför var vi vid Hagaöverläggningarna överens om att fortsätta att jobba med frågan och så får vi se sedan om det blir politisk strid eller ej. Det kommer att ta minst fyra år att få fram ett hanterligt förslag, och jag har hela tiden sagt: Intill den dagen måste vi förhålla oss fria och obundna i frågan om det praktiska genomförandet. Men själva grundkravet, det sociala rättvisekravet som ligger bakom, och kravet att samtidigt tillgodose företagens kapitaltillgång är det självklart att man måste ställa upp för. Men herr Bohman säger direkt att alla sådana här fonder är moderaterna emot. Att arbetare och tjänstemän skall ha del av kapitaltillväxten fyller herr Bohman med olust, därför att det på något sätt också måste ändra maktrelationerna, alldeles oavsett hur systemet konstrueras. Där fick vi ett besked. Det har slagit mig under debatten att jag egentligen borde ta upp ett femte område. Vi har lagt fram vårt program för vad vi vill göra mot inflationen, som är ett socialt ont. Vi har uttalat vilka linjer vi vill följa när det gäller att bekämpa prisstegringarna. Under debatten i dag har jag funnit att det finns inget borgerligt program på det området heller. Det finns bara en väldig massa ord och en allmän klagan. Jag kunde inte ana att mina stillsamt ställda frågor till den grad skulle vara som att sticka en käpp i en myrstack. Det gick inte att få något som helst besked. Jag kommer tillbaka till moderaterna när det gäller energipolitiken och till Fälldin när det gäller skatterna och familjepolitiken. Var står ni? Tar ni det förslag vi har lagt? Till sist några ord till herr Ahlmark. Jag tror att han gjorde det väldigt farligt för sig genom att räkna upp alla sina ståndpunkter, som om folkpartiet alldeles ensamt skulle bilda regering och inte behövde ta hänsyn till andra. Men folkpartiet är ändå ett litet parti. Så begav han sig till Tyskland. Där samverkar liberaler och socialdemokrater, men det hindrar inte socialdemokraterna att hålla fast vid Godesbergprogrammet. Tacka för det! Det är deras partiprogram, deras ideologiska grund. På samma sätt håller naturligtvis liberalerna fast vid sin ideologiska grund. Men de har kommit överens i sakfrågorna och fört en gemensam politik. Vad herr Ahlmark däremot gjort är att han avsvurit sig sin självständighet i politiken genom att säga, att det är med de andra borgerliga bröderna som folkpartiet skall samverka i framtiden. Om det är det stora övergripande kravet, då kapar man trossarna och tappar sin självständighet. Som ett brev på posten kommer nödvändigtvis kravet: Tala om vilken politik ni skall föra med moderaterna och centern!

Herr talman! Om herr Palme hade haft tillfälle att vara i kammaren under denna debatt skulle han haft större möjligheter att veta vad olika talare sagt. Nu ställde han ett stort antal frågor, men det är inte möjligt för oss att på tre eller sex minuter svara på allt det han tog upp. I familjepolitiken har socialdemokraterna tagit ett steg. Men fortfarande vill man icke medverka till att ge småbarnsföräldrar rätt till en kortare arbetsdag, och det sätt på vilket man vill utforma ersättningen avviker ju verkligen ifrån jämlikhetsprincipen. Där är det alternativsysselsättningen som skall grunda ersättningen. Socialdemokraterna är inte beredda att se samhällets stöd till detta viktiga arbete som likvärdigt och göra det lika stort oberoende på vilket inkomstläge människorna har. Där har det skett en omsvängning hos socialdemokraterna sedan slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. När det gäller skattepolitiken kan ingå funderingar i världen ifrån statsministerns sida ta bort det faktum att det förslag socialdemokraterna lagt fram innebär att man berövar kommuner och landsting skatteunderlag. Att sedan göra det till en teknisk fråga, att effekterna kommer två eller tre år senare, det är ju som att lita till att kommunalmännen skulle vara så lättsinniga att de inte har någon framförhållning. Allt deras arbete går ju ut på att se efter vilka ekonomiska konsekvenser som kommer den närmaste treeller femårsperioden. Det är uppenbart att statsministern är arbetstyngd. Han säger sig ha gått igenom det föreliggande utskottsbetänkandet och har hittat en enda gemensam sak för borgerligheten. Det måste vara så att statsministern inte haft tillfälle att läsa betänkandet. Hade han gjort det skulle han ha sett de riktlinjer för den ekonomiska politiken och för näringspolitiken som där är uppdragna. Statsministern hänvisade ju själv till handlingslinjer och riktlinjer i den socialdemokratiska delen av finansutskottets betänkande. Försök inte förenkla debatten på det viset! Jag återkommer till att i utskottsbetänkandet finns riktlinjer och handlingslinjer som lägger en god grund för en expansion inom hela näringslivet och där man tar till vara också de mindre företagens växtkraft. Hur är det egentligen i fråga om Meidnerfonderna? LO:s ordförande som står först på socialdemokraternas lista för Stockholms län har såvitt Jag begriper ställt upp både på Meidnerfonderna och på marksocialisering. Och det är betydande krafter inom LO som ställer upp för detta. Det kommer också till uttryck i er kongress osv. Man vet inte vilken politik de borgerliga kommer att föra därför att partierna agerar självständigt, säger herr Palme. Hur många socialdemokrater visste, när de röstade 1973, att de röstade för en energipolitik som skall utformas av moderater och socialdemokrater?
Herr talman! När man lyssnade på herr Werner i Tyresö var det som att titta på en propagandafilm från livet i öststaterna. Det är ju där man delar upp folk i två kategorier: häktade och ännu inte häktade personer. Herr Palme kräver som vanligt besked och åter besked av andra, men vill själv inte ge besked i viktiga frågor, fast han representerar ett enda parti. Det är faktiskt så i dag att vi möter en motsägelsefylld och motsägelsefull socialdemokrati. På partikongresser, i program och uttalanden är partiet utpräglat radikalt, utpräglat socialistiskt. Men partiordföranden — vad sysslar han med? Jo, partiordföranden förklarar att det som man sagt var inte menat så som det var sagt och det man skrivit borde inte ha skrivits. Det läggs ut dimridåer över socialismen nu när valdagen nalkas. Men så lätt är det faktiskt inte och det får inte vara så heller. Det man säger en dag, måste också gälla nästa dag. Och vi vet att om socialdemokraterna skulle få majoritet i höstens val, kommer de här dim morna på nytt att skingras och då kommer den socialdemokratiska politik, som lades fast på kongressen, att förverkligas. Det kommer kongressen att kräva, herr Palme, även om herr Palme själv innerst inne inte skulle vilja genomföra de här förslagen. Moderaterna är emot förmögenhetsspridning, påstår Olof Palme. Jag frågar som så många gånger förr: Hur okunnig får en politiker och statsminister vara? Olof Palme måste veta att vi moderater sedan slutet av 1950-talet har krävt förmögenhetsspridning, att ägandet skulle spridas från de stora och de få till hela det svenska folket. Det har ju varit en linje som vi utformat vår politik efter under 1950-talet och 1960-talet, och den linjen följer vi fortfarande. Men när vi vill sprida ägandet och göra människor delaktiga i förmögenhetsbildningen och inte bara i inkomstbildningen i samhället, vill vi inte att det skall ske i fonder som leder till en kollektivisering, en ytterligare maktkoncentration eller socialisering. Det är där skiljelinjen går mellan oss och socialdemokraterna — mellan en individuell grundsyn och en kollektivistisk grundsyn. Detta är faktiskt inte en teknisk fråga, som herr Palme vill göra det till. Det är en principiell fråga. Den rör samhällsstrukturen. Skall vi ha ett öppet, pluralistiskt och mångsidigt samhälle som vårt nuvarande eller skall vi ha ett låst och slutet, av maktkoncentration präglat samhälle? Detta är herr Palme skyldig att ge besked om — i allra högsta grad —- för han kan väl inte rimligen stå helt obunden och fri, som han säger, i förhållande till arbetarrörelsens fackliga gren, som ju har ställt sig bakom förslaget om löntagarfonder, eller i förhållande till det egna partiet, vars kongress ju har uttalat sig för kollektiva löntagarfonder.

Herr talman! Det var en otrolig kullerbytta som statsministern gjorde när han kom in på Tyskland. Herr Palme sade att där avsvär sig regeringspartierna inte självständigheten. Men där har socialdemokraterna och fridemokraterna just sagt att de skall regera tillsammans efter valet. Ändå går dessa båda parier ut med sina egna partiprogram och sina egna handlingsprogram. Min fråga är därför: Gör Willy Brandt och Helmut Schmidt fel när de inte lägger Godesbergprogrammet åt sidan? Skall de i stället skriva ihop sig med fridemokraterna om ett gemensamt program? Statsministern vill inte säga att Willy Brandt gör fel. Därmed har han också sagt att de icke-socialistiska partierna i Sverige har rätt att gå ut till väljarna med sina program. Vi säger: Vi vill ha växling vid makten i Sverige. Vi vill ha en ickesocialistisk regering. Och sedan lägger vi fram vårt program för väljarna. Den rätten ber vi inte om. Den rätten har vi. Jag har på folkpartiets vägnar gett besked på alla de punkter som statsministern tagit upp. Socialdemokraterna har däremot icke gett besked på någon av de punkter, praktiskt taget, som jag har tagit upp. Kan vi få reda på: Kommer socialdemokraterna — om de får avgöra saken — under nästa mandatperiod att arbeta för en sänkning av marginalskatterna för vanliga inkomsttagare och ett inflationsskydd som säkrar den sänkningen? När det gäller familjepolitiken: Innebär ert förslag en rätt för småbarnsföräldrar att korta ned sin arbetsdag från åtta till sex timmar? Eller är det bara en rätt om arbetsgivaren godkänner det? Och när skall den föreslagna reformen införas — under 1970-talet, eller kommer systemet att byggas upp först under 1980-talet? Sedan har statsministern fortfarande, trots att han har haft hur lång tid på sig som helst under den här eftermiddagen, inte ett ord att säga om den maktkoncentration och den byråkratisering som oroar allt fler svenskar och invandrare. Vi vill att man skall föra vården närmare människorna genom att organisera den så att alla får en husläkare och att man skall ge människorna i de nya storkommunerna större möjligheter att göra sig hörda genom folkomröstningar och kommundelsråd. Vi kräver att man skall stärka rättstryggheten i skatteärenden och ge vanliga löntagare, pensionärer och andra bättre hjälp med deklarationerna. Vi vill ge också de fackliga organisationerna rätt att säga sitt när företag vill inrätta personregister på data över sina anställda, kontrollera vilka telefonsamtal de ringer och annat. Vad säger ni om de förslagen? Och hur vill ni lätta kostnadstrycket för de minsta enheterna i näringslivet och stoppa utstampningen av de små företagen? Inga som helst svar på de områdena från den svenske statsministern. Det är i synen på centralstyrning och maktkoncentration som den stora skiljelinjen går mellan socialdemokratin och folkpartiet.

Herr talman! Med beklagande måste jag konstatera att den andra debattomgången bley nästan värre än den första. Skillnaden är den att mina ärade meddebattörer gick upp litet grand i falsetten och talade ännu mera om annat. Energipolitiken — inget besked. Skatterna - motfrågor. Det är fullkomligt fantastiskt att höra herr Fälldin. Först håller han ett tal, där han säger att vårt kostnadsläge är för högt och att vi tappar marknadsandelar — och det är bara ett annat sätt att uttrycka uppfattningen att vårt löneläge är alltför högt. Om vi då genom en skatteomläggning försöker få ner den nominella lönenivån, klagar herr Fälldin i stället på ett annat sätt: Kommunernas skatteunderlag minskar — så hemskt! Vid en rekordartad nominell löneutveckling som i rekordtakt skulle minska våra marknadsandelar och påskynda kostnadsutvecklingen skulle kommunerna ju få enorma skatteinkomster — men till vad glädje? Herr Ahlmark säger att vi inte vill sänka marginalskatterna. Men det förslag som nu föreligger sänker marginalskatterna för 50 ?6 av svenska folket. Vi har vid varje skatteomläggning sänkt marginalskatterna, och vi skall fortsätta med det. Vi har alltså ett besked att ge, men det har inte ni och inte heller herrar Fälldin och Bohman - inte ens i det förslag som rör år 1977. Det var likadant med energipolitiken och med familjepolitiken. När det gäller frågan om frihet kontra byråkrati vill jag peka på att vi i går fattade beslut om den största maktspridning som har skett i det svenska samhället sedan den allmänna rösträtten kom till, och den hade en borgerlig regering aldrig kunnat genomföra. Spörsmålet om den enskilde och byråkratin är något som jag alltid brukar tala om. Senast höll jag ett långt anförande om det på bostadsriksdagen i Helsingborg, och jag skall fortsätta att ta upp det, eftersom det är ett väsentligt problem. Vi skall samtidigt komma ihåg att i vårt samhällsystem, på sätt och vis världens mest decentraliserade, måste vi ha ett samhälle som kan handla. Varför har vi klarat sysselsättningen? Ja, inte på grund av centerns retroaktiva skryt utan — för att återge en karakteristik i en amerikansk tidskrift — därför att svenskarna har en central ledning, som har handlingskraft och som har ett urval av medel som gör det möjligt för den att ta itu med särskilda problem. Jag skall också ägna litet tid åt herr Bohman. Ni ville inte gå in på dessa frågor utan försöker bara tala om annat. Men det finns en principfråga som jag vill ta upp med herr Bohman. Herr Bohman kör nu med en speciell variant. I 1946 års valrörelse hade högern — när det gäller den tiden får jag säga ”högern”, eftersom partiet då hette så — valaffischer med en bild av Per Albin, där det stod: ”Efter valet kastar han masken.” Bilden var fruktansvärd, närmast påminnande om en djävul, och avsikten var att varna för startandet av den stora socialiseringsdriven i Sverige. Det är nu herr Bohmans variant. Eftersom herr Bohman ägnade så mycket tid här åt vad partikongressen beslutar kan också jag ägna några ögonblick åt det. I debatten i våras sade plötsligt herr Bohman att vi ville avskaffa blandekonomin, och jag kunde inte förstå vad det kunde vara fråga om. Då slog jag upp det avsnitt det gällde och fann, att det var ett uttalande till partikongressen på fyra fem rader avseende en enskild motion. Det var alltså fråga om ett enda av 1 500 motionsutlåtanden. Av detta utlåtande framgick att vi steg för steg är på väg från en utpräglad blandekonomi till ett samhälle där löntagarna och samhället har mer att säga till om. För att få det hela att gå ihop var herr Bohman tvungen att falskcitera. Han hoppade nämligen över att det var fråga om en övergång från en ”utpräglad” blandekonomi. Om han hade citerat rätt, hade hans angrepp mist mycket av sin sälta. Men all right! I denna debatt sade jag att hade vi sett det här uttalandet bland de 1500 okulärbesiktigade motionsutlåtandena, skulle vi — redan av rent språkliga skäl — ha ersatt uttrycket ”från ett utpräglat blandekonomiskt samhälle” med att det är ”från ett utpräglat privatkapitalistiskt samhälle” vi är på väg till ett samhälle där de anställda och samhället har mer att säga till om — för det är vad som avses! Herr Bohman fortsätter likväl att dra detta citat, och han har tagit illa vid sig när jag har talat om vad det egentligen gäller. Men vad säger partiprogrammet då? Jo, följande: ”Socialdemokratin strävar efter att samordna den ekonomiska verksamheten i en planmässig hushållning, för att inrikta produktionen på att tillgodose medborgarnas behov. För att möjliggöra de hänsyn till olika krav och önskningar som demokratin förutsätter måste denna hushållning organiseras som ett öppet, variationsrikt system, inte ett fast och slutet. Den bör inte få formen av detaljregleringar som klavbinder individernas och företagens förmåga till initiativ och handling.” Så står det i partiprogrammet, och om man där har sådana skrivningar, avser man väl inte att avskaffa blandekonomin, även om det i en motion bland de 1 500 på fyra rader råkar stå någonting som med illvilja kan tolkas så.

Jag vill tillfoga en sak. Det finns ett slags ordval i den politiska debatten som jag tycker förfärligt illa om.

Den yngre generationen av socialdemokrater brukar herr Bohman tala om. Svetsare hyser han ytterst stor misstro mot, åtminstone i företagens planering, såsom framgick av debatten i går. Och Folkets hus var han tveksam om han skulle diskutera i. Förste vice ordföranden i moderatpartiet sade att vi tillsätter tjänstemän, icke med oväld utan efter partibok; en fullkomligt orimlig anklagelse. Herr Bohman säger att det är studentvänstern som har ockuperat LO-kansliet, och så myntas det ut. Och vad var det som sades om LO-gangster på Volvos stämma när man skulle välja en socialdemokratisk förtroendeman? På ett företagarmöte angreps Meidnerfonden därför att den skulle vara någonting så smutsigt att ingen svensk kunde ha hittat på den, utan det måste ha varit en man som var född i Tyskland — nämligen Meidner, anställd på LO-kansliet. Det har blivit ett slags brutalisering, som jag inte gillar, i personangreppen på människor inom den fackliga rörelsen, och jag tror detta kommer att förbittra den svenska debatten. Herr Bohman gör sig inte skyldig till de här stora grovheterna som angreppen på Rudolf Meidner och påståendena om LO-gangster. Men han verkar ändå inom branschen när han säger sådant som att LO-kansliet är ockuperat av studentvänstern och när han talar om den unga fackföreningsgenerationen osv. Jag tycker att vi kunde sluta med sådant här i den politiska debatten. Till sist, herr Ahlmark: Partiprogrammet skall man självfallet hålla fast vid — det skall ni också göra. Jag har inte begärt att få reda på att ni skall göra det. Men vad ni i sak skall regera på har jag begärt att få reda på. Med sitt exempel har herr Ahlmark bara berättat för oss att folkpartiet — till skillnad mot förhållandena i Tyskland — har gått till höger. Då skall ni tala om vad ni vill göra tillsammans med högern i Sverige.

Herr talman! Det finns en del inslag i den senaste diskussionen som gör att det är svårt för mig att sitta stilla, och det är möjligt att jag därmed ger partiledarna ytterligare chanser att begära ordet, vilket de rimligtvis bör vara tacksamma för. Herr Fälldin konstaterar att regeringen har tvingats lägga om politiken under de senaste tre åren. Jag tror att man vid en objektiv prövning vågar säga att en treårsperiod i den svenska parlamentariska historien sällan har kännetecknats av så många tunga, viktiga och genomgripande förslag från regeringens sida som har accepterats av riksdagen som just den senaste treårsperioden. Den har inte varit någon period då politiken har legat för fäfot — tvärtom. Den har präglats av en utomordentlig aktivitet. Visserligen har vi i en del fall varit nödsakade att ta kontakt med oppositionen tvärsöver de politiska motsättningarna, men vi har även fått en sådan kontakt, vilket man med viss tillfredsställelse kan inregistrera. Herr Fälldin var inte med i den första omgången, men han tyckte att det var tråkigt att bli lämnad utanför och kom med i den andra. Han kan få ett erkännande för detta, även om han vaknade till så där ett år i efterhand. Vi har haft provisorier inom skattepolitiken, säger herr Fälldin, och de har inte löst några problem. Det kan han naturligtvis i och för sig ha rätt i. Men jag försäkrar herr Fälldin att lika säkert som jag just nu står här och han sitter i bänken kommer skatteproblemen inte att lösas när de mycket omdiskuterade utredningarna så småningom kommer med sina förslag. Jag garanterar nämligen att det kommer att bli ungefär lika många reservationer beträffande de förslagen som det finns olika meningar i dag om skattepolitiken. Det här är en intressefråga, där vi varken utredningsmässigt eller resonemangsmässigt har nämnvärda utsikter att bli eniga. Det kommer alltid att finnas skilda uppfattningar, och frågorna kommer att få lösas med hjälp av de majoritetsställningar som i sista hand mobiliseras vid omröstningarna. Alkoholpolitiken är olöst, säger herr Fälldin. Ja, visst är den det. Efter nio års utredningar arbetar vi nu med frågan i kanslihuset i förhoppning att få fram ett förslag nästa år. Men det är ju en fråga som knappast har klart partipolitisk prägel. Det är en fråga som skär rakt igenom alla partier. Om den är olöst så får herr Fälldin vända sig åt något annat håll också och inte specifikt till regeringspartiet. 1971 och 1972 drabbades vi hårdare än andra nationer, säger herr Fäll din. Jag vägrar att acceptera det påståendet, och det har jag sagt tidigare i dag. Påståendet kommer igen gång på gång i flera inlägg. Och jag kan inte hitta någon annan förklaring till det än den gamla kända metoden att om man spottar tillräckligt länge på en sten så skall den väl ändå till slut bli våt. Vi hade högre sysselsättning 1971 och 1972 än vad andra nationer hade. Sysselsättningen relaterad till den arbetsföra befolkningen — kvinnosysselsättningen relaterad till de arbetsföra kvinnorna. Trots att vi hade en arbetslöshet på 2,5 ?6 hade vi bättre siffror än vad man hade i världen i övrigt i fråga om sysselsatta människor. Förklaringen är att där har man inte samma ambitioner i sysselsättningspolitiken som vi har. Det var inte heller så stort fel på investeringarna. Vid 1973 års socialdemokratiska partikongress inbjöd vi representanter för den svenska industrin för att i en öppen diskussion från podiet ventilera hur investeringssituationen hade utvecklat sig under de gångna åren. Vi fick det erkännandet från representanterna för industrin att också de svenska industriinvesteringarna vid en internationell jämförelse var bättre under 1971 och 1972 än vad omvärlden kunde redovisa — dvs. när det gällde utvecklingen och ökningstakten. Den här klagoversen dras emellertid, och jag har förtvivlat svårt att hitta något annat motiv än det jag nyss anförde. Man måste ha något slags argument med vilket man tror att man skall kunna slå blå dunster i ögonen på de icke initierade åhörarna. Här säger man att regeringen står för marksocialisering och förstatligande. Det var uttryck som föll när herr Fälldin stod i talarstolen. Här säger man att kommunerna kommer att råka i en situation där en hel del av deras skatteunderlag tas bort. Låt mig säga att det är det inflationistiskt betonade skatteunderlaget. Kommunerna har vid en klok bedömning inget intresse av inflationistiskt upphaussade skatteunderlag. Frågan om marksocialisering har vi ju klarat av genom det beslut som riksdagen fattade i anledning av mitt förslag om realisationsvinstbeskattningen. Där offentliggjordes regeringens uppfattning om marksocialisering, eftersom den frågan flöt in bl.a. som ett remissvar på betänkandet. Därom har vi sedermera lagt ett förslag, och det förslaget har herr Fälldin röstat för i denna kammare. Det finns ingen anledning att föra fram den frågan. När man sedan talar om — det gjorde också herr Fälldin — att socialdemokratin vill stärka centralbyråkratin, så är det där allmänna talet utan något egentligt innehåll. Vad vi känner, vi som så att säga skall sitta i toppen på centralbyråkratin, är ju allmänhetens ovilja över att inte bli effektivt och snabbt betjänad när det gäller de hundratals, tusentals och tiotusentals bekymmer som man ofta ställs inför och som för varje år mer och mer dirigeras fram till den centrala byråkratin — om man vill använda det uttrycket — eller administrationen. Man säger: Låt oss få hjälp att lösa våra problem! Här ställde sig herr Ahlmark upp alldeles nyss och sade att man kan få vänta tre fyra år innan man får ett utslag från kammarrätten i ett skattemål. Det är klart att vi kan tre-, fyroch femdubbla kammarrätterna. Vi kan bygga på den centrala byråkratin för att få snabbare hantering. Man har ju alltid att göra en avvägning, herr Ahlmark. Det går inte att skälla på byråkratin och samtidigt kritisera att den inte är tillräckligt effektiv. Herr Bohman tar som vanligt upp en del intressanta frågor. Han säger att vi efter 1973 egentligen borde ha haft en borgerlig regering. Jag ställer helt enkelt frågan: Varför det? Den borgerliga politiken samlade inget flertal av de svenska väljarnas röster. En borgerlig regering skulle tämligen snabbt ha blivit så eftertryckligt desavouerad, om den hade fört en borgerlig politik i den här riksdagen, att man snabbt skulle ha fått gå till väljarna och vädja på nytt i ett allmänt politiskt val. Det finns ett motiv för herr Bohman när han säger: Varför fick vi inte en borgerlig regering? Han kunde ha fått sin önskan uppfylld att det snabbt skulle bli en ny valrörelse. Det hade kanske i och för sig varit intressant, men ta inte utan vidare gift på att den skulle ha gått i herr Bohmans favör. Även herr Bohman tar upp frågan om 1971 och 1972. Jag hoppar över detta, för jag har talat tillräckligt om det i dag. Men så kommer herr Bohman fram till att regeringen inte har löst de tre avgörande problemen. Regeringen har inte klarat sysselsättningen — herr Bohman tar upp frågan om ungdomens arbetslöshet. Ungdomarna har fått utbildning, säger han, som regeringen sedermera inte tar ansvaret för. Nu är det ändå på det sättet att ungdomarna själva — och dess bättre skall det väl vara så — avgör vilken utbildningsinriktning de vill bestämma sig för.

Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för att han genom att gå in i debatten gav mig detta tillfälle att återkomma. Statsministern har den i mitt tycke ytterligt ojusta vanan att, som det brukar heta, ta itu med mig först när han vet att jag icke har rätt till genmäle. Och så var det också i dag. Han passade på att ösa ur sig beskyllningar mot mig för att ”brutalisera” debatten. I sak försökte statsministern krypa ur den debatt jag tagit upp om partistyrelseuttalandet att vi steg för steg är på väg bort från blandekonomin, den må sedan betecknas som utpräglad eller ej. Statsministern förklarade nu som tidigare nedlåtande, att det ju bara var det lilla obetydliga Sibbhult — tydligen någon mindervärdig del av arbetarrörelsen —- som motionerat i ärendet, att kongresstrycket omfattade 1 5000 sidor —- så sent som i måndags var det 2 000 sidor — och att kongressbeslutet i största allmänhet inte är så mycket att bry sig om. Och han gjorde gällande att det strängt taget var fråga om en felskrivning. Det skulle ha stått avskaffande av privatkapitalismen i stället för blandekonomin. Nu är det inte så. För det första fanns det åtskilliga arbetarkommuner, inte bara Sibbhult, som krävde blandekonomins avskaffande — bl.a. Skövde som begär ”att den nuvarande s.k. blandekonomin ersätts av socialistisk ekonomi, där den ekonomiska demokratin ingår som styrmedel i en företagsdemokrati”.

Som bortförklaring var herr Palmes dementi ovanligt usel. Men det var inte för att bråka med herr Palme som jag tog upp detta, han är ju inte här nu så det kanske inte är riktigt juste att argumentera, utan det var för att frågan också angår finansministern; partistyrelseledamoten Gunnar Sträng. Jag skulle gärna vilja fråga Gunnar Sträng i egenskap av ledamot i partistyrelsen: Hur går det egentligen till när man fattar beslut inom partistyrelsen i sådana här väldigt viktiga principfrågor? Brukar partistyrelsen mena vad den säger, eller brukar den inte mena vad den säger? Och tycker verkligen finansministern att det kan vara ett uttryck för ohederlighet — det var ju det ordet som herr Palme använde — när jag ordagrant citerar vad partistyrelsen har sagt i ett principiellt viktigt och av den socialdemokratiska partikongressen sedan godkänt uttalande? Så en annan fråga: Har finansminister Sträng blivit tillfrågad innan statsministern bestämde sig för att gå ut och desavouera partistyrelsen och att sätta sig på kongressen? Jag bara frågar. Jag tycker det skulle vara intressant att få ett svar på det. Vidare frågade Gunnar Sträng mig varför det skulle vara en borgerlig regering 1973, som jag tyckte det skulle vara. Ja, först och främst utgör kommunisterna naturligtvis inget alternativ. För mig är de enda alternativ som då stod mot varandra — och som fortfarande står mot varandra — antingen en socialdemokratisk regering eller en borgerlig trepartiregering. Och det sistnämnda alternativet, en borgerlig trepartisamverkan, hade i valet fått 19 mandat mer än socialdemokraterna. Demokratiskt var det alternativet alltså betydligt starkare än det socialdemokratiska alternativet. Det är alldeles obestridligt. Och dessutom måste man väl betrakta själva valutslaget som ett misstroendevotum mot regeringspolitiken och mot regeringspartiet. Det var ju en allvarlig valförlust som regeringen drabbades av i 1973 års val. Självfallet är jag medveten om att det kunde vara svårt för en sådan regering att överleva och att ett nyval så småningom kanske skulle behöva tillgripas. Men det behövde ju inte vara mera nödvändigt med ett nyval än vad fallet skulle vara om en 19 mandat svagare socialdemokratisk regering levde vidare. Och när den socialdemokratiska regeringen kunde lotta sig igenom tre år, så skulle väl en borgerlig regering också ha kunnat lotta sig igenom tre år. Men, som sagt, det är inte alls osannolikt att ett nyval hade varit en logisk konsekvens för att reda ut begreppen. Och jag har ju talat för nyval hela tiden efter 1973 års höstval.
Fru talman! Det är alldeles klart att Thorbjörn Fälldin och Gösta Bohman har rätt om näringspolitiken, när de pekar på utvecklingen inom det socialdemokratiska partiet. Se bara på läromedlen, där det var fråga om att i det nya partiprogrammet skriva in ett förstatligande. Eller se på läkemedlen. Där är det en något svagare formulering, men industriministern gjorde fullständigt klart i kongressdebatten att ”det inte råder några delade meningar om riktpunkten”. Det sade han till den som krävde ett förstatligande av den branschen. Nu har man genom beslut satt in statliga representanter i företagens styrelser, vilket kommer att leda till en sammanvävning av ekonomisk och politisk maktelit. Och man vägrar ge besked i den mycket enkla principiella frågan om Meidnerfonderna: Är det rimligt att en enda fond äger alla företag inom en bransch? Där har man inte lämnat något klart svar. Det har i stället lämnats olika besked från olika personer inom socialdemokratin. Sedan var detta med byråkratiseringen inte något problem — eller det var åtminstone ett felställt problem, sade finansministern före middagspausen. För när det gäller kammarrätterna skulle det egentligen bli mera folk där. Det var det viktiga. Javisst, det är precis som det är — vissa gånger betyder byråkratisering att det är för liten personal, och för att underlätta för människorna måste man bygga ut den delen av den offentliga verksamheten. Eller låt oss ta byråkratiseringen på taxeringssidan. Nu måste människorna komma in med sina synpunkter inom fem, sex eller åtta dagar, när det gäller en ifrågasatt avvikelse från deras deklarationer. Men myndigheterna själva tar oerhört lång tid på sig, upp till fyra år i kammarrätterna. En kammarrättsdomare sade så här i en tidning häromdagen: ”Läget är mycket bekymmersamt. Vi har f. n. väntetider på upp till fyra år. Och det är de enskilda människorna som drabbas. Det har hänt att folk har ringt hit och gråtande frågat varför de måste vänta år efter år på ett beslut.” Denna debatt handlar alltså om enskilda människors möte med myndigheterna och med politikerna. Här handlar det om hur vi kan stärka enskilda människors rättssäkerhet och hjälpa dem som hårdast får känna på någon sorts byråkratisk okänslighet. Jag tror det var en socialreporter i Aftonbladet som för några dagar sedan skrev att det inte skall behöva vara så att just människor som av en eller annan anledning handikappats måste visa mera styrka och framåtanda för att få rätt. Det handlar om människor som får obegripliga besked från myndigheterna och som inte vet hur de skall bära sig åt. Det handlar om att motverka en utstampning av mindre företag så att inte makten alltmer kommer att koncentreras till investmentbolag och stora privata och statliga bolag. Statsministern sade tidigare i debatten: Jag pratar ofta om det här med byråkratisering. Ja, det är bra att han pratar om det, men han borde handla någon gång också. Är man statsminister räcker det inte med att prata. En socialdemokratisk tidning, som heter Arbetarbladet, har sagt om socialdemokratin, sitt eget parti: ”Alltför många har i stället råkat ramla in i ett försvar för en onödigt byråkratisk hantering, kommit att framstå som mera skoningslösa än mänskliga, viftat bort skatteproblem som om det bara är frågor som rör miljonärer eller skumma företagare.” Det är alltså Arbetarbladets beskrivning — jag skulle knappast använda så starka ord. Det är ett problem med makthavande i regeringen. Omedelbart som det uppstår en oro ute bland människorna viftar ni undan den med att säga att det är miljonärernas problem, eller någonting annat sådant. Ni viftade undan våra krav på närdemokrati när de fördes fram redan i slutet av 1960-talet och sade att det var ”fel debatt”. Ni slog ihop kommunerna med en väldig fart — det gick bra. Men ni har tagit sju år på er att få fram en proposition om kommunal demokrati — den kom i förrgår. Det är dessutom en mycket dålig proposition, som avvisar förslag som skulle kunna förbättra kontakten mellan människor och politiker. Ni har hela tiden motarbetat tanken att sprida makt från statliga organ till folkvalda landsting. Ute i kommunerna är det framför allt socialdemokraterna som viftar undan byalags och föreningars krav att få ta ett eget ansvar. Här i riksdagen har ni sagt nej till kravet på att olika grupper och föreningar skall få överklaga viktiga miljöbeslut. När det gäller den ökade säkerheten för enskilda människor inför förvaltningsdomstolar har ni varit rätt kallsinniga. Ni motsätter er offentliga utskottsutfrågningar. Först på allra senaste tiden har ni börjat inse att skolan är för hårt centralstyrd: Ni har avvisat kraven på ett husläkarsystem som skulle vara en mycket viktig decentraliseringsreform. I fråga efter fråga samma bild: Ni är ganska kallsinniga till kraven på en decentralisering och till försöken att motverka en onödig byråkratisering av den offentliga sektorn. På ett område — arbetsrättens — har ni verkligen varit med om en reform som kommer att innébära en decentralisering och spridning av inflytandet till många fler människor. Men på andra områden är ni icke intresserade av att sprida makten och minska byråkratiseringen. I programskrifter och proklamationer talar ni för att fler beslut inom närings livet skall läggas i händerna på regeringen och centrala ämbetsverk. Det är alltså naturligt för socialdemokratin att vifta bort problem om byråkratisering och centralstyrning, medan vi liberaler tar sådana risker på allvar och försöker möta dem.
Fru talman! Jag vill komma in på en del litet mera allvarliga ting. Men de tre senaste inläggen skall väl inte stå alldeles oemotsagda. Herr Fälldin gör gällande att han nu ser en klar orientering mot mittenpolitiken. Jag får väl av det dra slutsatsen att han menar att socialdemokratin efter påverkan från hans sida skulle ha blivit mera intresserad av en aktiv sysselsättningspolitik än den traditionellt varit. Det är ju att vända upp och ned på alla begrepp. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att man inte åstadkommer någon sysselsättningspolitik genom att ropa på 100 000 nya jobb. Man gör det inte heller genom att ropa på 400 000 nya jobb. Man gör det endast genom ett medvetet, inträngande och aktivt arbete med målsättningen att varje människa som vill arbeta också skall ha chansen att få ett arbete — med alla de svårigheter som finns att realisera det programmet. Jag har tidigare i dag talat om det snabba utbudet som vi fick, av skäl som jag också anförde, när kvinnorna gjorde entré på arbetsmarknaden, den ortsbundenhet som finns hos den arbetslediga arbetskraften och möjligheterna till sysselsättning på den egna orten. Man kommenderar inte fram detta — det är ett långt och strävsamt arbete. : Vi har lyckats med det arbetet som exekutiv myndighet, nämligen på regeringssidan. Det har naturligtvis ingenting att göra med den tankegång som herr Fälldin för fram, att vi har orienterat oss mot låt oss säga mittens arbetsmarknadspolitik. Jag har ett par gånger försökt tala om att vi naturligtvis inte skulle ha vågat oss på den djärva satsningen med en utlandsupplåning på ca 15 miljarder kronor och ett underskott i bytesbalansen på ca 6 miljarder kronor om vi inte hade haft ett hyggligt utgångsläge, som vi skaffade oss under åren 1971, 1972 och 1973. År 1971 började med en klar nedgång i valutakassan och ett klart underskott i valutareserven. Vi bättrade på detta under åren 1971-1973 och har utan alltför stora risker för framtiden kunnat satsa hårdare under de senaste åren. Det är den enkla förklaringen.

Vi har sluppit undan detta. Sedan vill jag säga till herr Fälldin att vi får ju nöjet att se Gunnar Nilsson i riksdagen i höst, och det går då bra att ställa frågorna till honom. Han är säkerligen karl att själv svara för sig, och jag behöver inte svara för honom nu. Herr Bohman tog upp frågan ifall partiet verkligen står för sitt program och sina kongressbeslut. Detta är, herr Bohman, en mycket enkel fråga. Även ett program eller ett kongressbeslut, hur bastant det än är utformat, kan i den praktiska hanteringen behöva ta längre tid för att realiseras och modifieras. Vi är inga bokstavsträlar. Skulle den beslutande instansen, kongressen, ogilla vårt handlande ställs vi till ansvar. Vi får stå till svars inför kongressen varje gång den inkallas. Den granskar vad den ansvariga partistyrelsen har gjort. Ogillar den det och betraktar den partistyrelsens underlåtenhet på ett eller annat område som tillräckligt graverande, blir partistyrelsens ledamöter ersatta med andra. Så enkelt är det. Gör inte större väsen av detta än nödvändigt! Vi tog ett kongressbeslut, jag vill minnas det var 1957, om att vi skulle vara uppe i 1 26 av bruttonationalprodukten i u-hjälp på en relativt kort tid. Vi fick ta 10-15 år på oss innan vi orkade dit. Och vi fick absolution från kongressen när den hade hört våra argument för varför det hade dröjt så länge. Så går det ju till. Herr Ahlmark tog som jämförelse att den enskilde deklaranten får åtta dagar på sig medan skattemyndigheterna tar fyra år på sig för att lösa en tvist. Han talar här om frågor som han tydligen är fasligt illa informerad om. Deklarationsmaterialet — och det är ett miljonexemplarsmaterial, det är fyra fem miljoner deklarationer som skall granskas — skall vara färdigbehandlat i den första instansen till den 1 juli.

Fru talman! Det lönar sig väl inte att vi för trätan längre om i vilken utsträckning regeringen lagt om sin politik. Men det går inte att komma ifrån att ni inte kan ha fört samma politik och fått två så vitt skilda resultat, Om finansministern hävdar det, så hävdar han att politiken saknar betydelse och att det är andra omständigheter som leder till resultaten då man försöker bekämpa konjunkturen. Jag får rådet att vänta med min fråga tills Gunnar Nilsson kommer att tillhöra denna kammare, så får jag svar. Men jag behöver ju inte vänta på att Gunnar Nilsson kommer till denna kammare för att få veta vad han tycker. Det har han ju gett besked om. Ni framhåller väldigt ofta LO:s kraftiga inflytande på den politik som socialdemokratin har fört, för och kommer att föra — ni återkommer ständigt till detta. Då kan ni ju inte gärna misstycka om jag ställer frågan: Vad är det väljarna egentligen har att rätta sig efter? Denna starka organisations främste företrädare reser krav på marksocialisering, reser krav på löntagarfonder enligt Meidners modell och reser andra dogmatiska krav och säger att det är angeläget att dessa genomförs. Då är det ju viktigt att socialdemokratin, som kräver att tre fristående partier skall redovisa en i alla avseenden samstämmig uppfattning, ger besked huruvida man ansluter sig till de krav som ställs av LO, denna mäktiga faktor inom vad ni kallar arbetarrörelsen. Finansministern återkommer till skattesänkningen. Jag har givit besked om hur jag ser på den. Jag har sagt att det är slutresultatet av skatteomläggningen som är intressant för den skattskyldige. Därför är det fel att förespegla inkomsttagarna en kraftig statsskattesänkning utan att samtidigt tala om vilka konsekvenser det leder till i fråga om kommunalskatten. Det är klart utsagt från vår sida att man måste återställa vad inflationen har förstört, men vi kommer i det arbetet att studera nettoeffekten och inte göra omläggningar som bara flyttar skatten från en rad till en annan.

Fru talman! Det var ett intressant svar jag fick av herr Sträng på min fråga om beslutet om blandekonomins avskaffande. Tydligen är beslutet riktigt avfattat, och jag tycker att det var hedervärt att erkänna det. Något annat kan man väl knappast göra när man tagit del av beslutet. Men enligt herr Sträng kan det dröja innan beslutet genomförs, det kan modifieras osv., och dröjer det med åtgärderna så får partistyrelsen stå till svars inför kongressen. Men målsättningen är alltså alldeles klar. Det framgår också av herr Strängs svar att partistyrelsen tydligen inte hade blivit tillfrågad innan statsministern gick ut och gjorde sin egen tolkning av beslutets innebörd. Finansministern frågade mig vad jag menar med extra insatser mot inflationen. Jag menar ett program mot inflationen, baserat på samordnade och integrerade åtgärder av olika slag och byggt på garantier för att löntagarna skall få en viss reell lönehöjning, garantier som alltså skall förverkligas i form av lämpligt utformade skattesänkningar. Såväl löntagare som arbetsgivare och näringsliv över huvud taget måste samordna sina åtgärder för att dämpa inflationen — helt går den naturligtvis aldrig att avskaffa. Det var sådana tankar som låg bakom riksdagens beslut förra hösten att begära av regeringen att den skulle underställa riksdagen ett fullständigt genomarbetat program för hur inflationen skulle bekämpas. I stället fick vi Haga III-uppgörelsen, som regeringen är så stolt över. Att vi har avvisat den beror ju på att den står i strid med innehållet i det riksdagsbeslut som det är fråga om. Riksdagsbeslutet byggde på regeringens upprepade löften om att nu skulle det äntligen bli en ordentlig skattereform så att vi skulle slippa de provisorier som Haga I och Haga II utgjorde och som visade sig vara nästan helt verkningslösa då det gällde att bekämpa inflationen. Vi ville inte vara med därför att regeringen struntade i riksdagens uttryckligen framförda krav på ett ordentligt program mot inflationen. Det är ju det som är sanningen. Sedan skyller finansministern på kommunerna, men finansministern är väl helt medveten om att kommunerna i mycket stor utsträckning, — till 80 96 — är fullständigt beroende av den politik som regeringen för. Kommunerna har handlingsfrihet till bara 20 26, och belysande är väl en uppgift som jag fick alldeles nyligen, nämligen att i ett landsting finns en femårsplan som bygger på att en skattehöjning på 2 kr. kan bli nödvändig. Men av dessa 2 kr. beror I krona och 50 öre på de aviserade och beslutade höjningar av arbetsgivaroch socialavgifter som vi har diskuterat här i kammaren och som följer av Haga III.

Fru talman! Finansministern sade att jag var fasligt illa informerad. Nej, det är på det viset att många människor måste vänta upp till fyra år, när de skall avvakta ett utslag i kammarrätterna. Då frågar jag: Är det rimligt med en sådan ordning? Många har betalat in de här pengarna, och de får alltså vänta i åratal för att få veta om de skall få rättelse eller ej. Det är ju de inom myndigheterna som själva är inblandade i denna process som klagar mest. De säger att detta är orimligt. ”Det har hänt att folk har ringt hit och gråtande frågat, varför de måste vänta år efter år på ett beslut.” Om man tar den rättsliga instansen under kammarrätten, länsskatterätten, vet vi ju att ordföranden i en länsskatterätt samtidigt skall vara tjänsteman på länsstyrelsen. Skatterätten är en bit av länsstyrelsen som också är ett statligt förvaltningsorgan i skatteärenden. Skatterätternas material tas fram av samma tjänstemän som företräder staten som part. Den enskilde upplever därför i skatteärenden, liksom hittills i ärenden om körkort, samma person och organ som både åklagare och domare. Enligt vår åsikt är detta en orimlig ordning. Den enskildes rättsskydd måste förstärkas genom en klar bodelning mellan förvaltning och rättskipning. När det gäller den allmänna skattefrågan är det alldeles klart att det behövs ett provisorium för 1977, som läget nu är. Vi noterar att marginalskatterna med regeringens förslag, som vi fick i går, blir oförändrat höga, eller högre för de flesta heltidsarbetande. Vi noterar också att ni vill lägga nya bördor även på de minsta enheterna i näringslivet i stället för att följa vårt förslag att befria från allmän arbetsgivaravgift vid högst fem anställda. Det är uppenbart för alla att regeringens förslag till provisorium lämnar många skatteproblem olösta. Vi lovar väljarna att vi skall arbeta hårt under den kommande mandatperioden för ett beslut om en mer varaktig skattereform som har två huvudinslag: för det första sänkning av marginalskatterna för de breda grupperna av inkomsttagare och för det andra ett inflationsskydd som säkrar den sänkningen. De här båda inslagen är nödvändiga, om vi skall få ett skattesystem som håller mer än något enstaka år. Jag vill då fråga finansministern: Kan ni avge samma löfte för nästa mandatperiod, nämligen att arbeta för en mer varaktig skattereform som dels sänker marginalskatterna för de breda grupperna av inkomsttagare, dels inflationsskyddar den sänkningen?

Fru talman! Jag tror att herr Sträng har en mycket dålig inblick i vad som händer och inte händer i besparingsutredningen. Den kännetecknas av en ganska anmärkningsvärd brist på intresse från snarast socialdemokratisk sida. Eftersom socialdemokraterna har majoriteten i denna utredning, tror jag det är fel att anklaga andra för att inte vara tillräckligt aktiva. Jag får påminna herr Sträng om att det tog lång tid innan han själv tillsatte utredningen efter det att riksdagen beslutat om den, och det tog lång tid innan den sammanträdde för första gången. Och jag upprepar att det, tvärtemot vad herr Sträng sade i sitt anförande, finns en ganska omfattande aktivitet på borgerligt håll.

Jag har varit där och tittat på industrin och druckit kaffe med fackföreningens styrelse efteråt. Om det samtalet vid kaffebordet föranledde något slags tro på att jag skickat ut auktoriserade referat är det alldeles felaktigt. Jag har hållit föredrag på de flesta platser här i landet, dock icke i Garphyttan, herr Bohman. När man sedan tar upp hela skatteproblemet har man på något underligt sätt fixerats vid just marginalskatteproblemen. Här stöter man alltid på den avgörande avvägningen och frågan: om man vill disponera ett visst antal miljarder för att sänka skatten, var skall man då sätta in skattesänkningen? Hitintills har vi försökt förena en marginalskattesänkning med vad vi anser vara det mest angelägna, nämligen att sänka skatten för de människor i låginkomstlägen som bäst behöver skattesänkningen. Den senaste uppgörelsen, som har presenterats i dag, innebär emellertid en marginalskattesänkning för alla som tjänar under 50 000 kr. — och där ligger en mycket stor majoritet av Sveriges deklaranter och inkomsttagare. Där har man med skattereduktionen försökt förena intresset att ge dem som verkligen behöver det ett tillskott med en marginalskattesänkning. Jag lyssnade på en TV-debatt mellan statsministern och herr Bohman, där herr Bohman ideligen hänvisade till en artikel av professor Lodin. Jag har tagit fram det aktuella numret av Ekonomisk Debatt — herr Bohman talade om Ekonomisk Revy, men Ekonomisk Debatt är den enda tidskrift som professor Lodin har producerat sig i. Professor Lodin har där skrivit en mycket intressant artikel på icke mindre än 20 sidor, och han är i stor utsträckning sakkunnig på området. Det visar sig i Lodins egna jämförande tabeller, där han som utgångspunkter tar åren 1970 och 1976, att kommunalskatten var 21 kr. år 1970 och 25:75 kr. år 1976. Professor Lodin använder uttrycket ”medelskatten”, som i klarspråk är detsamma som hur mycket man betalar i skatt på sin årsinkomst, och det är ändå det mest väsentliga måttet. Denna medelskatt var för en 30 000-kronorsinkomst år 1970 31 26. Den är nu, 1976, 19 96 i det inkomstläget. För en person som tjänar 50 000 kr. var medelskatten på inkomsten 40 96 år 1970. Den är nu 32 96. För den som tjänar 75 000 kr. var medelskatten 46 96 år 1970, och den är nu 43 96. Vid 100 000 kr. inkomst är skatten oförändrad, 51 96. Jag har blivit ganska irriterad över att ni har lyckats få denna debatt att bli en steril och ensidig diskussion just om skatten på den sista tusenlappen. Det avgörande för varje människa är ändå hur mycket man får kvar av sin inkomst när man har betalat skatt. Det är ändå så att den som tjänar 50 000 kr., vilket i dag är en ganska hygglig inkomst för en löntagare, betalar en tredjedel härav till stat och kommun i skatt och disponerar två tredjedelar för egen räkning. Marginalskatten kan vara ett problem när det gäller övertidsarbete och för den som funderar över lönehöjningarna. Men det avgörande är ändå vad man får kvar av sin inkomst efter skatt. Begreppet ”socialismen” är väl, fru talman, ovanligt intressant, och jag skulle gärna diskutera det. Så mycket kan jag säga att utvecklingen runt om i världen med klar evidens visar att samhället måste ingripa i näringslivet på ett helt annat sätt än tidigare för att klara sysselsättningen och andra besvärliga problem för människorna. Om man kallar det ”socialism” eller ”reformism” spelar ingen roll — när vi kommer till saken är vi ju också här i riksdagen i stor utsträckning samstämmiga i uppfattningen om att ingripandena är erforderliga. Om staten tar hand om varvsindustrin eller skall bygga ut järnverket i Norrbotten, samlar vi upp till 80 96 av rösterna i kammaren för dessa åtgärder. Man må sedan använda benämningen socialism hur mycket som helst, bara man i det avgörande skedet är på det klara med att åtgärden är nödvändig. Jag är rädd, fru talman, att jag nu är inne på sista tampen av min taletid, men jag har faktiskt några ord att säga till herr Ahlmark. Han har ställt ett par frågor direkt till mig, bl.a. följande: Kommer ni att arbeta för marginalskattesänkning nästa valperiod? Vi kommer, herr Ahlmark, att arbeta för en skattesänkning för dem som bäst behöver den. Vi kommer att se på skatteproblemet i hela dess vidd och inte enbart på marginalskatten. Det utesluter självfallet inte att vissa marginalskattesänkningar kan bli aktuella, men vi är inte så énsidiga att vi bara stirrar på det. Vi studerar vilken effekt en skattesänkning får för folk i olika inkomstlägen. Man kan ändå ha 35 000 kr. i årsinkomst i dag och en marginalskatt som inte är högre än 36 96 — således en ganska obetydlig marginalskatt. Sedan kommer herr Ahlmark gång på gång tillbaka till läromedlen som den verkliga verifikationen på mitt partis socialiseringslusta. Förlåt mig, fru talman, men jag har nog inte möjlighet att komma tillbaka senare, och det vore rätt oförskämt mot herr Ahlmark om jag inte fick säga det som jag tänker säga nu. Vi har ett skolväsende, fru talman, där skolan är socialiserad. Lärarna är socialiserade — därför att de är statsanställda — och betygsättningen är socialiserad, och skolgången är socialiserad tidsmässigt — eftersom allt ju beslutas centralt. Om då också böckerna, som barnen skall läsa, framställs på ett statligt förlag, är väl det ingenting att leva rövare om. Hitta på någonting annat, herr Ahlmark, om herr Ahlmark skall gå ut och skrämma folk med socialisering! Det här exemplet tar inte.

Fru talman! När finansministern här gör jämförelser beträffande den direkta skatten mellan åren 1970 och 1975 måste jag ställa frågan: Varför talar inte finansministern samtidigt om den förändring som har skett beträffande kommunala beskattningar och den indirekta beskattningen, arbetsgivaravgifterna inräknade, under denna period? Visserligen är det arbetsgivarna som betalar arbetsgivaravgifterna för sina anställda, men det är väl alldeles klart för alla — i denna kammare i varje fall — att detta får som följdverkan att vi i högre priser måste vara med om att betala dessa avgifter. Skall man ge en rättvisande bild av utvecklingen anser jag inte att man kan tala bara om skillnaden i den direkta skatten för dessa år, utan då måste man också ge en bild av hur den statliga direkta skatten har flyttats över till indirekt skatt, arbetsgivaravgift och höjda kommunalskatter. Det var inte min avsikt att gå in på detta avsnitt av den ekonomiska debatten, men eftersom jag fick ordet omedelbart efter finansministerns uttalande har jag ändå velat göra denna kommentar. I denna debatt — som nu har pågått i över tio timmar — har framtideri när det gäller den ekonomiska utvecklingen och utsikterna för den ekonomiska politiken diskuterats. Min avsikt är här att beröra en av de frågor som har behandlats i skatteutskottet, nämligen höjningen av investeringsavdraget. I det betänkande från skatteutskottet som samtidigt behandlas här har förslaget om höjning av investeringsavdraget från nuvarande 10 96 till 25 96 och motsvarande höjning av investeringsbidraget från 4 96 till 10 96 från den 1 mars till årets utgång tagits upp. Riksdagen hade så sent som den 11 mars att ta ställning till en höjning av investeringsavdraget, då till 20 96, och motsvarande höjning av investeringsavdraget till 8 96. Förslaget byggde den gången på motioner från bl.a. centern och hade i skatteutskottet följts upp i en reservation av de icke-socialistiska partierna. Socialdemokraterna sade då nej, och med lottens hjälp avslogs reservationen. Det var enligt min uppfattning ett olyckligt beslut, eftersom det väl behövdes ytterligare åtgärder dels för att stimulera investeringar och därmed skapa ett bättre utgångsläge för vårt land i en kommande högkonjunktur, dels för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna. Socialdemokraterna och den socialdemokratiska regeringen kom också rätt snart underfund med att beslutet den 11 mars var felaktigt, och i slutet på april — en och en halv månad efter det förra beslutet — var de mogna att acceptera en höjning och framlägga förslag härom. Givetvis skall man med tillfredsställelse se en motståndares förändring till det bättre, men samtidigt har jag full förståelse för den olust som många känner inför regeringens ryckiga ekonomiska politik. Att på detta sätt skifta ståndpunkt inom en tid av en och en halv månad leder till slumpartade och orättvisa konsekvenser i de enskilda fallen. Därmed rubbas också tilltron till skattesystemet som sådant och till statsmakternas ekonomisk-politiska åtgärder. Ett utslag av denna inställning utgör motionen 1975/76:2559, tillika ett gott exempel på hur många uppfattar regeringens vankelmod på denna punkt. Av rättviseskäl och för att skapa förtroende för riksdagens ställningstagande skulle jag gärna ha sett att de nu föreslagna åtgärderna hade fått gälla från den tidpunkt som föreslogs förra gången, nämligen från den 15 mars. De föreslagna höjningarna av investeringsstimulanserna motiveras helt av konjunkturpolitiska skäl. Ingen kan hävda att en retroaktiv höjning av dessa har någon konjunkturpolitisk betydelse, någon stimulanseffekt. För detta faktum har jag fått böja mig och acceptera att den 1 maj blir datum för ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, trots att jag ur rättvisesynpunkt har stor förståelse för motionärernas krav. Utskottsledamöterna från centern, folkpartiet och moderaterna har också gett uttryck för liknande synpunkter som motivering för sitt ställningstagande till motionen 2559, vilket framgår av reservationen 2. Centern och folkpartiet föreslog redan i januari en ökning av stimulansåtgärderna för investeringar i maskiner och inventarier. Som jag redan sagt avslogs detta förslag den 11 mars. Vi beklagar den fördröjning av investeringar som skett genom socialdemokraternas ställningstagande. När nu regeringen accepterat en ökning av stimulansåtgärderna och föreslår detta accepterar vi givetvis det. Men vi vidhåller också det tidigare kravet att det även för byggnadsinvesteringar bör utgå ett investeringsavdrag på 10 96, alternativt ett 4-procentigt investeringsbidrag. För att stimulera byggnadsinvesteringar har åtgärder vidtagits för den offentliga sektorn, och genom frisläpp av investeringsfonder har också de större företagen fått sin del av stimulansåtgärderna. Men den stora sektorn där utanför har inte på något sätt fått del av dem. Också inom denna sektor är en utbyggnad av produktionsresurserna ytterst angelägen, och det kan inte finnas några skäl att ställa denna sektor helt utanför. De mindre företagens betydelse för den totala produktionen är stor, och därför bör inte stimulansåtgärder utformas så att vi helt utelämnar denna En investering i byggnader avsedda för produktion är också en bestående investering. Och i en situation med en dämpad konjunktur är det angeläget att utnyttja tillgängliga resurser för att skapa ett så gott utgångsläge som möjligt när konjunkturen vänder och exportmöjligheter och efterfrågan ökar. I reservationen 1 föreslås i enlighet med den motivering jag framfört att det från den 1 maj till årets slut införs ett investeringsavdrag på 10 96 för byggnadsinvestering, alternativt ett 4-procentigt investeringsbidrag. Det samband som skatteutskottets betänkande har med finansutskottets framgår av den gemensamma överläggningen, men jag får, fru talman, återkomma med yrkanden senare.

Fru talman! Herr Josefson har mycket noga redogjort för vad de reservationer innebär som vi har fogat vid utskottsbetänkandet, och jag kan därför nöja mig med att instämma i vad han har sagt. Det är bara att beklaga att ryckigheten i den politik som regeringen har fört har kommit att innebära sådana egendomligheter som att en person som har gjort en investering före den 1 maj får ett 10-procentigt avdrag, medan den som har gjort investeringen efter den I maj kommer att få ett 25-procentigt avdrag. Det är klart att en sådan ryckighet skapar irritation och minskar förtroendet för den politik som regeringen för. Vi hade från moderata samlingspartiet ställt ett krav att för den händelse beställda investeringsvaror inte skulle kunna levereras under innevarande år leverans skulle få ske under första kvartalet 1977 och avdrag eller bidrag ändå medges. Utskottet har emellertid skrivit att den dispensmöjlighet som regeringen har bör tillämpas generöst, och mot den bakgrunden har vi inte fullföljt yrkandet. Även om jag personligen inte har någon förståelse för dispenssystemet kan jag acceptera detta förfarande alldenstund det här gäller dispens av tillfällig art. Vi skall, fru talman, återkomma med yrkanden litet längre fram. Jag vill passa på tillfället att här säga några ord med anledning av finansministerns senaste anförande, där han gjorde ett uttalande beträffande den diskussion som hade förekommit mellan herr Bohman och statsministern i måndagens TV-debatt. Herr Bohman hade ju inga möjligheter att få ytterligare replik. Därför vill jag bara påpeka att när finansministern talar om medelskatteuttaget, gör han sig skyldig till den fadäsen att han inte tar hänsyn till penningvärdeförsämringen. 30 000 kr. år 1970 är inte detsamma som 30 000 år 1976, och 75 000 år 1970 är inte heller detsamma som 75 000 kr. år 1976. Professor Lodin har i en artikel skrivit en bekräftelse, av vilken framgår att herr Bohman har haft helt rätt. Professor Lodin skriver nämligen: ”Vad jag påvisade i den nu diskuterade frågan var att inkomstskatteuttaget, när inkomsterna omräknas i fast penningvärde, mellan åren 1970 och 1976 sänkts endast för inkomsttagare under 30 000 kronors inkomst i 1970 års penningvärde, ---. Om man ser till de heltidsanställda 1976, visar det sig dock att cirka 60 procent fått sin inkomstskatt höjd i stället för sänkt.” Det är detta som gör att systemet har inneburit att cirka 60 procent av de heltidsanställda kan ha råkat ut för realskattehöjning”. Det är alltså de fakta som ligger bakom. Jag har, fru talman, velat tala in detta till protokollet för att herr Strängs påpekande helt nyligen inte skall stå oemotsagt på grund av att herr Bohman icke fick någon mer replik. Herr Sträng är ju aldrig intresserad av att tala om marginalskatterna, utan han vill tala om medelskatteuttaget. Men det som är väsentligt för framåtskridandet och för att det skall kunna skapas intresse hos människorna för att göra ytterligare ansträngningar och öka sina inkomster, det är ju att man inte tar ut orimligt hög marginalskatt på den nya inkomsten. Denna marginalskatt ligger för de vanliga inkomsttagarna i dag så högt som omkring 70 96, och det är naturligtvis ett helt orimligt uttag.

Fru talman! Jag skall i det här skedet av debatten och vid den här tidpunkten på dagen inte ta upp några av de många frågor som har berörts i tidigare inlägg utan begränsa mig till att säga några ord om den del av den ekonomiska politiken som skatteutskottet har behandlat. Vi förde ju i mars en debatt om sysselsättning och om hur vi skulle stimulera företagen att investera, att bygga ut, skaffa nya maskiner och skapa nya arbetstillfällen. Vi menade att man borde stimulera investeringarna genom investeringsavdrag och investeringsbidrag på förbättrade villkor. Det fanns starka skäl för att göra sådana förbättringar. Men regeringen och socialdemokraterna motsatte sig det och vann också en lottning i frågan. Därigenom blev ingenting gjort. Nu har regeringen i kompletteringspropositionen kommit på bättre tankar och föreslår ändringar — på en punkt t.o.m. något bättre än de vi förordade i mars. Det är bra, vi stöder de förslagen. Vi är besvikna över att de kommer först nu; vi har förlorat värdefull tid i onödan. Jag har all respekt för att konjunkturpolitik skall vara rörlig, men det är litet märkligt att man sade nej i mitten av mars och ja några veckor senare, i slutet av april, då kompletteringspropositionen kom. På en punkt är vi fortfarande oense, och det gäller stimulanserna till näringslivets byggnadsinvesteringar. Vi vill nu liksom i mars att det skall finnas investeringsavdrag om 10 96 och investeringsbidrag om 4 96 för byggnadsinvesteringar. Regeringen vill inte det, i vart fall inte ännu. Det är beklagligt att enighet inte kunnat uppnås om detta, ty stimulansen behövs — den behövs nu. Därför har vi i utskottet förordat att sådana stimulanser skall komma till stånd. Fru talman! Jag ber att få återkomma med yrkande senare.

Fru talman! Skatteutskottet har haft att behandla ett par punkter i kompletteringspropositionen. Det gäller bl.a. förslaget om höjning av det särskilda investeringsavdraget för maskininvesteringarna från nuvarande 10 till 25 96 liksom förslaget att höja det statliga investeringsbidraget från 4 till 10 96. Vidare har utskottet haft att ta ställning till uttagsprocenten för statlig inkomstskatt för budgetåret 1976/77. I sak är utskottet enigt om att de föreslagna stimulansåtgärderna är välgrundade och att det finns ett behov att temporärt stimulera industrins maskininvesteringar i nuvarande läge. Vänsterpartiet kommunisterna har motionsledes yrkat avslag på de föreslagna höjningarna av investeringsavdraget resp. investeringsbidraget. De borgerliga partierna har framfört motionsyrkanden om att även byggnadsinvesteringarna skall stimuleras med avdrag eller bidrag om 10 resp. 4 4. Det sistnämnda yrkandet har fullföljts i en till betänkandet fogad reservation, nr 1, och jag skall något beröra det ställningstagande som vi inom utskottsmajoriteten därvidlag kommit fram till. Utskottsmajoriteten avvisar en sådan här utökning och gör det med hänvisning till att byggnadsinvesteringarna stimuleras i annan ordning. Bl. a. har de ca 5 miljarder kronor som sedan den 1 januari 1975 frisläppts ur investeringsfonderna för konjunkturutjämning till två tredjedelar gällt byggnader och anläggningar. Då det gäller frisläppen ur de särskilda investeringsfonderna utgör bygginvesteringarna en motsvarande andel. Vidare har statliga byggen tidigarelagts. Skolbyggnadsramen har ökats, och statliga medel har ställts till förfogande för projektering av bostadsbyggande, för att nu nämna en del av de åtgärder som vidtagits i syfte att stimulera byggnadsverksamheten. Utskottet anser att ett generellt stöd till byggnadsverksamhet på sätt som föreslagits i reservationen medför påtagliga risker för lokala överhettningar på arbetsmarknaden. Här är ju också att uppmärksamma att det redan nu råder brist på vissa yrkesarbetare inom byggfacket, och ett generellt stöd utformat på det sätt som föreslås i reservationen skulle som sagt medföra uppenbara risker för lokala överhettningar och även en ökad brist på regional balans. I den mån man av arbetsmarknadspolitiska skäl anser att man skall gå in och förstärka efterfrågan på byggmarknaden, så bör inte detta ske med generella åtgärder utan genom mer lokala insatser. Det finns nämligen en klar skillnad mellan att stimulera maskininvesteringarna och att stimulera byggnadsinvesteringarna. Den nationella marknaden i fråga om maskinerna är väl utvecklad, medan byggmarknaden på ett helt annat sätt är ortsbunden och därför bör påverkas med medel som ger en lokal styreffekt. Nu har företrädarna för de borgerliga partierna sagt att det är olyckligt att beslutet har dröjt. Man anser att det hade varit riktigare att ta detta beslut den 11 mars, då det förelåg ett motionsförslag om att höja investeringsavdraget till 20 96 och bidraget till 8 96. Det finns förklaringar till att detta beslut har dröjt. Av utskottsbetänkandet framgår att man i en enkät i slutet av 1975 frågade industrin om dess investeringsplaner. Av svaren kunde utläsas att industrin hade investeringsplaner som såg ut att täcka år 1976. Den enkät som gjordes i mars 1976 pekade på vikande tendenser, framför allt för verkstadsindustrins orderbeläggning. Då lägger regeringen förslaget i denna kompletteringsproposition, vilket jag tycker det finns anledning att framhålla. Tillvägagångssättet är ingen tillfällighet, utan välgrundade utredningar ligger bakom. Fru talman! Med det anförda får också jag i avvaktan på utgången av voteringen om finansutskottets betänkande återkomma med ett yrkande.
Fru talman! Under allmänna motionstiden gjorde vi i centern den bedömningen att en ytterligare höjning av investeringsstimulansen var nödvändig. I dag kan vi väl vara överens om att oppositionspartiernas bedömning var den rätta. Det visar det förslag som vi i dag har att ta ställning till. Som herr Carlstein betonade och som jag framhöll i mitt förra inlägg, har det vidtagits stimulansåtgärder inom delar av byggnadsområdet. Men varför vill man inte från socialdemokratiskt håll vara med om att utforma stimulansåtgärder för byggnadsinvesteringar så att de också kommer de mindre företagarna till godo?

Fru talman! Efter det här mellanspelet om skattefrågor skall jag återgå till finansutskottets betänkande. Småföretagens problem har stått i centrum också i dagens debatt.

Det har i skilda sammanhang erinrats om den redovisning som klart beskriver kapitalförsörjningen till de små och medelstora företagen. Denna företagsgrupp har erhållit krediter som överstiger dess andel av de industriella investeringarna. De små och medelstora företagen har i motsats till vad den borgerliga utskottsmajoriteten vill göra gällande en gynnad ställning på den svenska kapitalmarknaden. Låt mig göra en mycket kort sammanfattning av vad som har hänt under de senare åren. I form av lån och bidrag har till dessa företag utgått lokaliseringsstöd inom stödområdet. Av det stöd som hittills totalt lämnats har ca 70 ?6 gått till företag med mindre än 200 sysselsatta. Lokaliseringsbidraget har praktiskt taget helt gått till mindre och medelstora företag — under den senaste tioårsperioden har ca 2,2 miljarder lämnats i lokaliseringsstöd till sådana företag. Utöver dessa särskilda stöd former har de mindre företagen i stor utsträckning utnyttjat de instanser som riktar sig till hela näringslivet. Jag tänker då på investeringsfonderna, lagerstödet, utbildningsinstanser inom arbetsmarknadsoch regionalpolitiken m.m. Man kan sålunda inte på någon som helst saklig grund påstå att de mindre och medelstora företagen skulle utgöra en missgynnad grupp. Detta är den ena sidan av det problem jag avser att kommentera. Den andra är det förslag som utskottsmajoriteten har framfört med hänvisning till vad som skedde i våras, då finansutskottet behandlade betänkande nr 20. Samma utskottsmajoritet föreslog då att man skulle tillkännage regering och fullmäktige i riksbanken sin uppfattning. Med lottens hjälp segrade ju det förslag som innebar att AP-fondens styrelser skulle ytterligare öka sina placeringar i de mellanhandsinstitut som i första hand finansierar mindre och medelstora företag. Första, andra och tredje fondstyrelserna har i en gemensam skrivelse till finansutskottet reagerat mycket kraftigt emot denna behandling, och det är enligt min mening naturligt att så har skett. Enligt gällande reglemente är det ju fondstyrelserna som oinskränkt har ansvar för fondmedlens förvaltning och placering. Fondstyrelserna erinrar också i sin skrivelse om sin i lag fastställda konstitutionella rätt. Men utskottsmajoriteten går i det utskottsbetänkande vi i dag behandlar vidare på den inslagna vägen och föreslår bifall till en motion från centern och folkpartiet innebärande att mellanhandsinstituten utan onödigt dröjsmål erhåller tillräcklig utlåningskapacitet. Det är ganska betydande placeringar som utskottsmajoriteten med lottens hjälp vill ge regering och fullmäktige i riksbanken till känna för vidare befordran till fondstyrelserna.

Vad händer om, mot förmodan, den borgerliga halvan i riksdagen efter höstens val återkommer med majoritet? Det är inte bara på detta område efterfrågan på AP-medel är stor och lånekön lång. Kommer samma princip att gälla även här? Jag har förståelse för kritik mot att inte lånen lämnas i den omfattning som de lånesökande redovisar behov. Men dessa frågor måste för alla som har lånebehov diskuteras med dem som inom ramen för gällande placeringsregler har ansvaret för förvaltningen av kapitalet. Därmed är inte sagt att gällande regler för fondernas utlåning och penningplacering är utan erinran. Jag vill i detta avseende erinra dels om tillkomsten av fjärde fonden, dels om att de tre övriga fondernas placeringsregler är föremål för översyn i kapitalmarknadsutredningen. Småföretagarnas liksom andra låntagargruppers önskemål kommer där att prövas. Riksdagen får så småningom tillfälle att behandla frågan och fastställa de placeringsregler som i fortsättningen skall gälla. I avvaktan på detta gäller nuvarande regler och ansvar för förvaltningen. Utskottsmajoritetens förslag att i stället för att avvakta en eventuell ändring av gällande ordning gå genvägen ger anledning till ytterligare erinringar och reflexioner. Men låt mig först erinra om att man i den socialdemokratiska reservationen nr 2 tar bestämt avstånd från majoritetens förslag. Reservanterna skriver: ”Utskottet vill i detta sammanhang understryka det principiellt olämpliga i att ge preciserade rekommendationer rörande enskilda kreditinstitut.

Fondsystemet och gällande förvaltning har tillkommit med starkt krav från och aktiv medverkan av löntagarna. Vad vet utskottsmajoriteten om löntagarnas intresse för den metodik som de borgerliga partierna nu är ense om? Den frågan hade man inget bekymmer för i mars månad och har förmodligen inte heller nu tillmätt någon betydelse. Jag har inte med detta givit uttryck åt den meningen att löntagarna skulle vara avogt inställda till fondpengars placering i små och medelstora företag. Naturligtvis inte. Förslaget som utmynnade i fjärde fonden var ett allmänt löntagarförslag, utformat och framfört av LO.

De placeringar som hittills ägt rum har skett med löntagarnas stöd. Det har f.ö. skett i full enighet inom samtliga styrelser under alla de 16 år som dessa har varit i funktion. Vad som nu föreslås av den borgerliga utskottsmajoriteten är att inte bara gå vid sidan om av riksdagen fastställd ordning. Det sker också mot löntagarnas uppfattning och vilja. Fru talman! Man kommer inte ifrån en känsla av att vi här står inför ett olustigt ställningstagande, därest vi nu på nytt skulle uppleva den situationen att med lottens hjälp få bifall till majoritetens förslag. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Frågan om mellanhandsinstituten, som herr Knut Johansson i Stockholm här tog upp, har herr Åsling redan tidigare berört, och av den anledningen tänker jag nu inte kommentera detta ytterligare. Herr Johansson har ju redan fått svaret — jag kan som sagt hänvisa till vad herr Åsling anförde i sitt inlägg. Sverige är ett bra land i olika avseenden. Vår materiella levnadsstandard är kanske den högsta i världen. För trygghet vid sjukdom och arbetslöshet är det väl sörjt. Detsamma är förhållandet då vi slutar våra aktiva och verksamma år i arbetslivet. Vårt välstånd har vi uppnått tack vare vårt samhällssystem med blandekonomi i näringslivet. En god regel är ju att aldrig ändra ett vinnande lag, och därför kan jag inte förstå dem som vill ändra vårt samhällssystem från grunden. Det har man tidigare delvis varit inne på här i dagens debatt. Därmed är inte sagt att det inte finns behov av reformer på olika områden. Men de skall genomföras efter det att produktionen har skapat resurser härför. Från centerns sida vill vi på alla sätt stimulera näringslivet att skapa nya arbetstillfällen, som därmed ger skatteinkomster till stat och kommun för genomförande av dessa reformer. Då riksdagens finansutskott förra sommaren var i USA besöktes bl.a. finansutskottets motsvarighet där, och till dess företrädare riktades frågan: Vilket är det största problemet i detta land? Svaret blev: Det är inflationen. Vår följdfråga blev: Är det inte arbetslösheten? Vi fick då svaret: Det är inflationen som är grunden till de flesta andra problem i samhället, bl.a. också arbetslösheten. Inflationen är ett stort problem även i vårt land. Vi börjar åter närma oss toppen i OECD-ländernas inflationsliga. I början av 1960-talet sade finansministern att vi nog fick räkna med att leva med en 3-procentig inflation. Under 1970-talet har den flerdubblats. Hur kommer finansministerns bedömning om en inflation på 8 26 nästa budgetår att hålla? Avtrubbningen hos många när det gäller inflationen är oroande. Det vore olyckligt om vår tankevärld skulle anpassas till ett enkelspårigt inflationstänkande, där det antas att priserna för all framtid skall stiga och stiga snabbt. Så länge inflationen ökar minst lika mycket i andra länder som hos oss klarar vi exportkonkurrensen. Men vår bytesbalans måste rättas till. Vi kan inte leva på utlandslån — det har också sagts tidigare i debatten. Vi måste betala av lånen. Alla klagar på prisstegringen och det fallande penningvärdet. Riksdagen beställde förra året ett program mot inflationen av regeringen. Vi vet vad det resulterade i. Skall vi få behålla vårt välstånd gäller det att finna nyckeln till en sänkt inflationstakt. Det borde vara en gemensam målsättning för oss alla. utskottet som vi diskuterar i dag — är mycket viktig för att näringslivet skall fungera. Genom inflationen har också kapitalkraven ökat. Jag vill beröra en sektor av näringslivet på detta område, nämligen jordbrukets försörjning med långsiktigt kapital, långsiktiga lån. Bankernas utlåningsmöjligheter har begränsats bl.a. genom en höjning av likviditetskvoten. I dag har vi genom massmedia fått meddelande om att riksbanken beslutat att den skall höjas ytterligare. Näringslivet stimuleras med investeringsavdrag, men när sedan jordbrukaren — jag fortsätter att hålla mig till jordbruket — kommer till banken kanske med en statlig lånegaranti, finns det inga pengar att låna. Svaret på sådana framställningar brukar bli: Vi måste se till att bygga upp likviditetskvoterna. Ramarna för den statliga lånegarantin till jordbruket har ökat, och det är bra — hur skulle annars unga jordbrukare över huvud taget kunna starta som egna företagare? Många jordbrukare får, när de skall köpa fastigheter, konkurrera med sådana som på ett annat sätt har tillgång till kapital. Bl. a. domänverket uppträder som köpare av jordbruksfastigheter. Fastighetspriserna går också upp. I många fall är de uppe i flera gånger nu gällande taxeringsvärde. Här ligger i många fall förväntningsvärden på grund av fortsatt inflation — den sticker faktiskt upp huvudet i alla möjliga och omöjliga sammanhang. De yttre inventarierna för ett lantbruk har också stigit i pris. Här är det inte fråga om förväntningsvärde, utan det är vårt lands höga kostnadsläge som slår igenom. Men vad som ligger i botten kan ingen ta miste på. Det höga kostnadsläget har också riksbankschefen talat om i dag i Rapport i TV. Då en jordbrukare har förvärvat en fastighet och inköpt inventarier och därtill kanske har fått statlig lånegaranti har staten ofta varit tillmötesgående genom lantbruksnämnderna. Men pengar ställer staten inte till förfogande. De måste lånas i kreditinstitut. Låntagarna vill då helst få krediterna placerade i s.k. långa lån eller i hypoteksförening. Men hos hypoteksföreningarna finns i dag en lånekö för ett lånebelopp på 1,6 miljarder kronor. Och det beloppet tenderar att öka. Bankerna har hittills klarat utlåning till driftkrediter och i viss mån förskott tills det blivit möjligt att placera om krediterna till långa lån. Varför vill man då ha långa lån? Det förhållandet att man då får en bunden ränta är nog inte det viktigaste skälet, utan det är att amorteringstiden blir längre. Och amorteringarna betalas ju med beskattade pengar.

Jordbruksdelen har alltså successivt sjunkit med en hel procent.

Fru talman! Jag har med detta velat förklara utskottets ställningstagande, och jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Fru talman! I och med betänkande nr 40 har det nuvarande finansutskottet lämnat sitt sista bidrag till finanspolitiken i landet för den närmaste tiden. Glädjande nog kan vi då konstatera att det rått stor borgerlig enighet om hur den skall utformas, och slutresultatet har blivit att på alla punkter utom en står de borgerliga partierna eniga mot de socialistiska partierna, vilka med reservationer redovisat sina avvikande synpunkter. Nu ligger det sista avgörandet hos fru Fortuna; och det blir troligen lotten som får fälla det sista avgörandet. I vår partimotion har vi framhållit att uppgiften för den ekonomiska politiken är att skapa balans i samhällsekonomin — inte bara i statsbudgeten. För att nå detta mål har vi ställt upp åtta olika krav på ekonomiskpolitiska åtgärder: 1. Ett återupprepat krav på höjda investeringsavdrag för maskininvesteringar, vilket redan delvis tillgodosetts genom propositionen och i övrigt genom utskottsbetänkandet. 2. Krav på investeringsavdrag för byggnadsinvesteringar eller ett motsvarande investeringsbidrag. Om behovet härav har rått borgerlig enighet. 3. Krav på stimulans av byggnadsverksamheten genom att saneringen av äldre fastigheter underlättas, samtidigt som ökat småhusbygge uppmuntras. 4. Kreditpolitiken som har stor betydelse för näringslivets möjligheter att genomföra erforderliga investeringar måste ges en sådan utformning att näringslivets behov av lånekapital tryggas. 5. Kampen mot inflationen måste intensifieras så att vi i ökad omfattning kan komma till rätta med den under 1976, men vi måste kanske i första hand inrikta oss på att förhindra en fortsatt inflationsutveckling under 1977. 6. I ett längre perspektiv måste den offentliga sektorns expansion begränsas. Strävan att effektivisera och rationalisera den offentliga verksamheten måste också ägnas större intresse. 7. Vi måste förhindra en fortsatt skärpning av skattetrycket. Centrala skattepolitiska mål måste vara att sänka marginalskatterna och att indexreglera skattesystemet. 8. Vi måste trygga de mindre och medelstora företagens framtid. Därför måste fortsatta höjningar av arbetsgivaravgifterna undvikas, och de speciella skatteproblem som främst drabbar familjeföretagen måste åtgärdas. I partimotionen har vi dessutom lämna en redovisning av de frågor vi förklarat oss villiga att verka för, om vi efter valet kommer i regeringsställning, så ingen behöver sväva i okunnighet om var vi står vad gäller den ekonomiska politiken såväl på kort som på lång sikt. I en annan partimotion, som också behandlas i detta sammanhang, har vi återupprepat de förslag till sparstimulerande åtgärder som vi under en följd av år ansett nödvändiga för att nå en bättre samhällsbalans, samtidigt som den personliga friheten befrämjas genom ett mer spritt personligt ägande inom ramen för en bevarad marknadsekonomi. Förslagen avser allmänt premiesparstöd, särskilda sparstöd, sparlön, bättre villkor för enskilt aktiesparande och bostadssparande. Våra förslag berör det enskilda sparandet, som f.n. befinner sig på ganska hög nivå. Men vi anser det nödvändigt med en fortsatt ökning. Även om exempelvis finansministern i kompletteringspropositionen konstaterar att sparandet inom svensk ekonomi är otillräckligt och därför anser att ett ökatsparande i första hand måste ske inom den offentliga sektorn, så tror vi inte att man på kort sikt kan uppnå några mera påtagliga effekter den vägen. Detta inte minst därför att finansministern samtidigt konstaterar att detta sparande ovillkorligen måste medföra en starkt restriktiv budgetpolitik. Men vi måste någon gång börja även på detta område, och vi är naturligtvis tacksamma för att finansministern äntligen velat aktualisera ett gammalt moderat krav om återhållsamhet med statsutgifterna. Samtliga förslag till sparfrämjande åtgärder har fått en positiv skrivning i utskottsbetänkandet, vilket tyder på en bred parlamentarisk förankring för sådana åtgärder. Den glädje vi känner över stor borgerlig enighet har dock inte varit total. Vi har nödgats markera vår mening om den ekonomiska politiken på längre sikt genom reservation nr 5 jämte följdreservationen nr 6 C. Vad vi egentligen vill framhäva är bara att vi måste sluta med att leva över våra tillgångar. Att så sker har finansministern själv fastslagit i årets finansplan. Likaså har han sagt att vi inte kan fortsätta på det sättet, så egentligen är vi helt överens. Troligen är vi moderater mera oroliga för framtiden än andra och detta därför att vi anser att vi kan riskera att hela vår välfärdspolitik raseras, om vi inte omedelbart vidtar åtgärder. Borde vi inte kunna enas om att om vi inte har råd så måste vi vänta och se till att vi först ökar våra inkomster, och sedan får vi möjligheter att bygga vidare. Där spelar den ekonomiska politiken sin stora roll. Detta och våra förslag till lämpliga åtgärder har vi redovisat i vår reservation, där vi även pekat på den avgörande betydelse som skattepolitiken har i detta sammanhang. För att få ekonomisk tillväxt finns det endast en väg att gå — därom är alla partier utom vpk eniga. Vi måste på alla sätt se till att den privata sektorn ökar genom industriell expansion och ökade näringslivsinvesteringar. Ett avsnitt av den socialdemokratiska reservationen nr 7 A som belyser detta finner jag ganska tilltalande, och jag kan i stort sett instämma i följande: ”Den industriella förnyelsen och expansionen är av central betydelse för vår sysselsättning och för våra möjligheter att i framtiden erhålla jämvikt i vår bytesbalans. Den skapar också grundvalen för en ökad välfärd och för en expansion av offentlig service. Det är därvid av vikt att investeringspolitiken inriktas på att främja alla typer av företag så att det värdefulla samspel mellan större och mindre företag som kännetecknar svensk industri kan fortsätta att byggas ut och förstärkas. Härigenom kan man tillvarata de relativa fördelar som finns hos olika typer av företag. En ensidig satsning på vissa typer av företag eller en viss storleksklass leder till en lägre effektivitet och en försvagad konkurrenskraft. Det är i samverkan mellan olika företagstyper — mellan små, medelstora och stora företag — mellan privata, statliga och kooperativa företag — som våra möjligheter ligger att vidareutveckla vår industriella struktur till gagn för hela vår samhällsekonomi.” Finansministern har i olika sammanhang talat om behovet av industriell expansion och ökade näringslivsinvesteringar för att bl.a. möjliggöra full sysselsättning. Men när det sedan kommer konkreta förslag, då dominerar satsningen på den offentliga sektorn — vilket självklart innebär att den privata sektorn får stå tillbaka. Nu är det nog helt uteslutet att få socialdemokraterna att inse att för att få reella resurser att bygga ut den offentliga sektorn måste man i första hand satsa på att förstärka och bygga ut den privata sektorn. Gör man inte det, så får man prisstegringseffekter och inflatoriska effekter, vilka bl.a. skapar höga lönekrav. När vi så har vårt föråldrade och orättvisa skattesystem, så blir totalbilden att vi inte når de mål vi stakat ut utan hamnar på efterkälken. Förhållandena i vårt land under de år som gått av 1970-talet visar klart riskerna med att i alltför snabb takt ensidigt satsa på utbyggnad av den offentliga sektorn. Nu har vi för framtiden inte råd med några fler ”förlorade år” utan måste på allvar ta itu med att ta igen förlorade exportandelar och skapa balans i de utrikes betalningarna. Vi behandlade för någon tid sedan näringsutskottets betänkande nr 54, där samtliga borgerliga partier framförde krav på att riksdagen skulle uttala sig om mål för näringspolitiken, vilket utskottets socialistiska majoritet motsatte sig. Men med lottens hjälp vann de borgerliga partierna gehör för sin reservation om ”uttalade mål för näringspolitiken”. Nu har riksdagen fastslagit att den ”nuvarande koncentrationsutvecklingen inom näringslivet måste motarbetas och den statliga styrningen av företagen begränsas. En väl fungerande samhällsekonomi förutsätter ett decentraliserat näringsliv med många små och medelstora företag. Det är därför angeläget att näringspolitiken får en sådan utformning att goda utvecklingsmöjligheter för mindre och medelstora företag tryggas. Erfarenheter av olika ekonomiska system bekräftar uppfattningen att vårt lands ekonomi även i framtiden bör bygga på marknadshushållning, innebärande fri prisbildning, fritt konsumtionsval, enskilt ägande och konkurrens. Samhällets strävan bör inriktas på att ta till vara enskilda människors vilja till initiativ och ansvar.” Med tanke på vår regerings obenägenhet att rätta sig efter av riksdagen tidigare gjorda uttalanden är det knappast troligt att den tänker ändra sig eller sin politik den här gången heller. I stället får väl alla de som delar vår uppfattning ge sig till tåls ännu några månader tills valresultatet är klart. Om de borgerliga partierna lyckas att bryta den långa socialistiska dominansen på regeringstaburetterna, är det även en garanti för att riksdagsuttalandet om näringspolitikens inriktning kommer att följas. Och då kanske också den stora misstro och det tvivel på framtiden, som nu är så allmänna inom företagarkretsar, kommer att försvinna och ersättas av en framtidstro, som vårt land så väl behöver. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.